Fru talman! Anser statsrådet att det är tillfredsställande att ett antal kommuner har arbetslöshetstal på 0,2—1 26, medan ett rätt stort antal andra kommuner har en arbetslöshet på 7—9 26? Om man ser till de människor som finns utanför ordinarie arbetsmarknad är Pajala den kommun som ligger högst med en arbetslöshet på 12,7 70. Arbetslösheten är alltså 63 gånger så stor i Pajala som i Danderyd. Om svaret på frågan är nej, vilket jag förutsätter, varför görs då inte mer för att få litet jämnare siffror över landet? Jag vet att arbetsmarknadsministern inte ensam kan göra någonting åt detta. Det är regeringen som helhet, alla ministrar tillsammans, som kan göra något. I den arbetsmarknadspolitiska debatten, och i diskussioner över huvud taget, inte minst med regeringen, är det egentligen bara rikssiffror som gäller. Jag anser för min del att regeringen måste kosta på sig att se helheten och göra en analys av arbetslösheten på riksnivå. Vi har genom att vidta rätt åtgärder möjlighet öka vår mycket låga tillväxt. Det kan inte vara något fel i att fler hjälper till att höja vår bruttonationalprodukt. Det kommer att ge resultat. Jag har egentligen ingen kritik att rikta mot de vackra ord arbetsmarknadsministern sade från talarstolen för ett tag sedan och de målsättningar hon hade. Det är bara det att de inte riktigt stämmer med de konkreta åtgärder som regeringen föreslår. Om vi vill ha en högre produktivitet i framtiden måste vi ta krafttag för att höja utbildningsnivån över hela landet. Vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra uppbyggnaden av infrastrukturen. Då ger sig detta av sig självt på ett bra sätt.

Fru talman! En förbättring av arbetsmiljön är av stor betydelse för att minska utslagningen på arbetsplatserna, sade arbetsmarknadsministern, och det håller jag helt med om. Men jag tror inte att det enbart är arbetsmiljön som är helt avgörande för utslagningen på arbetsmarknaden. Den bristande företagsdemokratin på arbetsplatserna och den bristande ekonomiska demokratin på arbetsmarknaden är också bidragande orsaker till den utslagning som sker. Att människor inte kan försörja sig på sin egen lön är också en bidragande orsak till utslagningen. Om man kommer till rätta med de problemen tror jag inte att den stora arbetskraftsbrist som alla talar om i dag skulle behöva vara så stor. Vi har under den senaste tiden ökat antalet förtidspensionärer och socialbidragstagare. De handikappade måste också komma in på arbetsmarknaden. Främjandelagen skulle göra det möjligt för dessa att komma ut på arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant att veta när och hur man använder främjandelagen. Såvitt jag förstår tar företagen knappt hand om de anställda i den egna industrin som får ett handikapp, och mycket mindre hjälper företagen dem som står utanför arbetsmarknaden att få ett ordinarie arbete om de har ett handikapp. Det är beklämmande att så många människor som skulle kunna göra en insats, om än inte en hundraprocentig insats, inte får en möjlighet att känna värdet av att ha ett arbete. Den lag som kom till och som skulle vara så bra har jag inte sett något resultat av. Det tycker jag är synd.

Fru talman! Jag vill till Sonja Rembo säga att konkurrenskraften, och därmed också kostnadsutvecklingen, är mycket central. Det var därför som jag började mitt anförande med att beröra de problemen. Jag hoppas att ingen här i kammaren hyser något tvivel om att regeringen verkligen avser att lösa de problemen. Det tycker jag att regeringens agerande under de senaste åren har visat. Detta är också en förutsättning för att vi skall kunna klara att lösa problemet med de svaga grupperna. Om sysselsättningen börjar vika vet vi att de som får problem först är de svaga orterna i landet och de svaga grupperna. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att tala om de grupperna. Sonja Rembo ville ha en kommentar till frånvaron. När man har ett så högt arbetskraftstal som det vi har i Sverige, närmare 85 90 av alla svenskar är ute i arbetslivet på ett eller annat sätt, har vi också med många av de svaga grupperna. De har en högre frånvaro än de friska och starka. Jag anser att det är mycket viktigt att känna till detta, vilket jag försöker betona varje gång den här frågan kommer upp till debatt. Då måste man se till denna helhet. Därmed inte sagt att frånvaron inte är ett problem, men har man en sådan ambition och vid ett så högt tal som Sverige har kan frånvaron till viss del förklaras på det sättet. I andra länder, där frånvaron är lägre, finns inte dessa grupper över huvud taget ute på arbetsmarknaden. När det gäller det arbete som jag och Sonja Rembo utförde tillsammans i arbetstidskommittén kan man nog säga att också förslaget om mer flexibla arbetstider förhopp ningsvis kommer att påverka frånvaron. Jag vill ändå hävda att arbetsmiljön och det höga arbetskraftstalet fortfarande är de viktigaste orsakerna. Elver Jonsson påminde mig hur han under 70-talet i riksdagen hade lyssnat till de socialdemokratiska företrädarna. Under 70-talet var jag en tonåring som var orolig för om jag skulle få något jobb. Då var arbetslösheten bland ungdomar i min ålder ett ganska stort problem. Därmed inte sagt någonting annat än att den politiska debatten inte alltid präglas av att man verkligen lyssnar på varandra. Det kan jag hålla med om. Låt oss ändå erkänna att för de ungdomar som i dag växer upp är framtidsvisionen och förhoppningarna stora jämfört med vad de var för många av den yngre generationen som då fanns på arbetsmarknaden när problemen var större. Det är därför som det är så viktigt att arbetsmarknaden är stark, för att vi skall kunna klara konkurrenskraften och kostnadsproblemen, inte minst för ungdomarnas skull. Till Börje Hörnlund vill jag säga att jag naturligtvis svarar nej. Det är inte tillfredsställande att det är så stora skillnader. Det är också viktigt att dyka bakom rikssiffrorna. Rikssiffror betecknar ett genomsnitt, på samma sätt som man säger att den genomsnittliga inkomsten för en svensk är si eller så hög. Ett sådant genomsnitt finns ju inte. Antingen tjänar man mer, eller också tjänar man mindre. Det förhåller sig likadant med dessa siffror. Man måste ändå säga att det görs mycket — sedan kan man ha olika åsikter om huruvida det görs tillräckligt mycket och om åtgärderna är de rätta. Arbetslösheten har också sjunkit i stora delar av inlandet och glesbygden. Därmed är inte sagt att problemet är borta. Min utgångspunkt är att den ekonomiska politiken och de svåra beslut som ligger framför oss är så viktiga just för glesbygdens och inlandslänens skull. Det är inte minst för deras skull som vi måste ha en stark ekonomisk utveckling. Det är därför som regeringen måste fatta många av de svåra beslut som den har fattat och som fortfarande ligger framför oss. Men jag vill ge Börje Hörnlund rätt i den delen att vi ofta ställer storstad mot glesbygd. Jag är fullt medveten om att storstaden — i varje fall min hemstad — inte orkar växa speciellt mycket mer än vad den har gjort om barnomsorgen, sjukvården, kollektivtrafiken, bostäder och en vettig miljö skall kunna klaras. Jag tror att storstad och glesbygd har betydligt mer att hämta i att förstå och dela med sig av resurserna till varandra. Där hoppas jag mycket på den regionalpolitiska proposition som riksdagen skall diskutera framöver. Jag vill ge Karl-Erik Persson rätt i att arbetsorganisationen är viktig, också för arbetsmiljöproblemen. Bakom begreppet arbetsorganisation döljer sig — som jag ser det — att ge de anställda större inflytande och möjlighet att påverka hur arbetet skall läggas upp. Där ligger också många av lösningarna till att ge innehållet i arbetet och arbetsmiljön en annan dimension än vad detta ofta har.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att kostnadsutvecklingen är av central betydelse, och det är den. Hon sade också att regeringen vill göra någonting åt kostnadsutvecklingen, men jag kan bara konstatera att regeringen inte gör särskilt mycket. Det är vi moderater som visar vägen mot en politik som kan skapa förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad — det måste til syvende og sidst vara den viktigaste uppgiften. Med den politik som regeringen för ökar dess värre kostnadsläget. Det finns en risk med alla dessa åtgärder som Mona Sahlin sade att hon har ambition att vidta. Risken är påtaglig att statsmakterna tar på sig ännu fler uppgifter och ännu högre kostnader för att gå in på arbetsplatser och styra och dirigera enskilda arbetsgivares och arbetstagares förhållanden. Det kostar pengar samtidigt som det är ineffektivt. Jag vill nämna ett exempel i AMS årsberättelse från förra verksamhetsåret. Ett högteknologiskt företag, Cadett AB i Kista, behövde utöka sin personal, och man hade därför planerat en stor annonskampanj. Men företaget fick besök av rekryteringskonsulenter från arbetsförmedlingen, och si, de fick fram namn och gjorde en första gallring där urvalet var perfekt. Nu har Cadett AB anställt de sju kvalificerade personer som man efterfrågade, utan att det kostat företaget ett öre. ”Men jag hade gärna betalt för de här tjänsterna”, säger verkställande direktören. Företaget har nu en egen kontaktperson vid arbetsförmedlingen i Kista. ”Nu inser jag att den resursen halverar personalchefens jobb”, fortsätter företagets VD. Det är klart att om man använder skattemedel på det här sättet så blir det dyrt. Detta innebär ett direkt företagsstöd som strider mot EG:s regler. Jag vill gärna höra arbetsmarknadsministerns kommentar till detta. Är detta AMS uppgift? Vad anser arbetsmarknadsministern om att använda skattebetalarnas pengar på det här sättet? Detta var ett exempel på hur statlig byråkrati och statliga monopol ger sig in på verksamheter där man icke har att göra och hur detta skapar kostnader och ineffektivitet på andra områden. Det var ett belysande exempel på hur nödvändigt det är att minska den statliga byråkratin och interventionen på arbetsmarknadens alla områden. Då skulle vi kanske få en fungerande arbetsmarknad, där människor får arbetsuppgifter som de tycker är roliga och meningsfulla, och som ger en inkomst som de kan leva på.

Fru talman! Jag måste erkänna att jag litet i smyg beundrar Mona Sahlin. Men det är en beundran på rätt plan. Jag beundrar henne för hennes arbete i arbetstidskommittén. Detta arbete resulterade i en stark tro på flexibla arbetstider. Jag hoppas att dessa tankegångar utvecklas vidare. För min del ser jag gärna ett årsarbetstidssystem med stor flexibilitet inom denna ram, där olika människor har likartade sociala förmåner av grundtrygghetsmodell. Jag ber att få tacka för den här debatten.

Fru talman! Även om debatten har pågått i ett par timmar och flera talare redan har varit inne på de frågor som tas upp i betänkande AU12 om arbetslivsfrågor, vill jag ändå i mitt inlägg i den arbetsmarknadspolitiska debatten speciellt ta upp de arbetshandikappades situation och deras rätt till arbete. De senaste årens utveckling visar mycket tydligt att det, oberoende av konjunkturläge, krävs kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser för att värna om handikappades rätt till arbete. Detta gäller insatser såväl för de handikappade som aldrig har fått något fotfäste i arbetslivet, som för dem som slås ut på grund av olika problem och brister i arbetslivet. I dag är arbetskraftsbristen ett påtagligt problem inom flera sektorer. Samtidigt har vi nu fler personer än någonsin som står utanför arbetslivet på grund av förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar. Sammantaget har ungefär en halv miljon svenskar på detta sätt tappats bort i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Denna situation är helt oacceptabel. Det är ett slöseri med både mänskliga och samhälleliga resurser. Det är en tragedi när människor som vill arbeta inte kan få en anställning. Vi vet att ett stort antal av förtidspensionärerna och de långtidssjukskrivna både kan och vill ta ett arbete, förutsatt att de rätta förutsättningarna kan erbjudas. Ofta är det inte fråga om några oöverstigliga hinder som måste övervinnas för att en handikappad skall kunna fungera i ett arbete — den största svårigheten kan vara att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. Riksomfattande Samhall är ett viktigt instrument för att bereda arbete åt arbetshandikappade där behoven finns. För en del kan en kortare tids arbete inom Samhall vara en snabb väg ut i eller tillbaka till arbetslivet. För andra kan Samhall vara ett mera långsiktigt alternativ till förtidspension — en förtidspension som i många fall leder till sysslolöshet och social isolering. I reservation nr 17 — som är gemensam för centern, folkpartiet och miljöpartiet — har vi pekat på att det finns ett stort behov av arbetstillfällen inom Samhall. Det fortsatt svåra sysselsättningsläget för arbetshandikappade motiverar enligt vår mening en fortsatt utbyggnad av verksamheten vid företagsgruppen. Samhall har för budgetåret 1990/91 föreslagit en ökning med drygt 1 miljon arbetstimmar — det motsvarar ett tillskott på ca 1 000 arbetstillfällen jämfört med innevarande budgetår. Vi anser att den här utökningen skall ske och att det är angeläget att Samhalls kompetens och kapacitet tas till vara fullt ut. På det sättet kan vi skapa ytterligare arbetstillfällen för dem som har de allra största svårigheterna i arbetslivet. Jag yrkar således bifall till reservation nr 17. Flexibla lönebidrag och introduktionsbidrag har vi också pläderat för. Det finns två former av lönebidrag. De vanliga lönebidragen för företag är 50 2 för år 1 och 2, sedan trappas bidraget ner till 25 90 för år 3 och 4 och prövas därefter fortsättningsvis. För personer med svårare handikapp finns det särskilda lönebidraget som är 90 96 år 1 och 50 26 år 2, 3 och 4, Därefter diskuteras procentsatsen vid förlängning, Det här högre bidraget gäller ett begränsat antal platser och räcker inte på långt när till för alla personer som nu är aktuella. Erfarenhetsmässigt är det mycket lättare att bereda en arbetshandikappad person arbete på ett litet än på ett större företag. Men när personen varit anställd under en viss period och lönebidraget trappas ned till 25 96, har ofta det lilla företaget ingen möjlighet — eller små möjligheter — att behålla den handikappade. Sedan budgetåret 1988/89 har det som bekant pågått försök med flexibla lönebidrag. Vi menar att den här försöksverksamheten bör utvidgas, och vi har nu hört att det skall ske i ytterligare fem län. Det är bra att man tar steg på vägen, och vi väntar på fler. Över huvud taget är det angeläget att bidragssystemet konstrueras så att det underlättar placeringar inom sektorer på arbetsmarknaden med goda förutsättningar för de handikappade att få anställningar. Såväl Lahja Exner som arbetsmarknadsministern har ju i dag uttalat att ni är positiva till lönebidraget, och det noterar vi med tillfredsställelse. Introduktionsbidragen innebär att arbetsgivaren under sex månader får ett bidrag med 90 96 av lönekostnaden för den handikappade arbetstagaren. Detta är att se som en ömsesidig prövning för den sökande och arbetsgivaren. Antalet platser med introduktionsbidrag är kvoterade till länen, och svårigheterna är i dag stora att få pengarna att räcka till för att tillgodose de behov som finns. Vi i centern anser att de begränsningar som nu finns när det gäller antalet introduktionsplatser — för anställning inom affärsverk, hos kommunala arbetsgivare, organisationer och näringsliv — måste upphöra. Situationen på arbetsmarknaden för de arbetshandikappade är, trots den rådande högkonjunkturen, sådan att det krävs fortsatta och intensifierade insatser för dem. Och dessa insatser bör ju först och främst göras i det ordinarie arbetslivet — stöd i form av exempelvis lönebidrag, arbetsbiträden och hjälpmedel till skilda grupper med olika handikapp. Men när detta inte är tillräckligt, krävs speciella resurser. Jag vill slutligen framhålla att vi i centern anser att det är oerhört viktigt att underlätta övergången från skola till arbetsliv. Här hänvisas nu i betänkandet till samarbetet mellan arbetsförmedling och skola i det projekt som har pågått en tid och som kallas Arbete åt unga handikappade. Det är ett bidrag när det gäller att lösa de problem som finns vid övergången från skolan till arbetslivet, och det sägs i betänkandet att detta projekt är tänkt att permanentas. Här vill jag betona att det är angeläget — ja, helt nödvändigt — att verksamheten får minst samma omfattning som den för närvarande har. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till de reservationer till AU:s betänkande nr 12 där centern finns med. När det gäller betänkande nr 23 angående anslag till lönebidrag för förtidspensionärer har vi ingen annan mening än utskottet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i det betänkandet.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 4, mom. 10 i AU12. Det gäller en partimotion som miljöpartiet har väckt om ett handikappanpassat samhälle. Nästan allt om detta har redan sagts i debatten i dag, men jag vill ändå betona det ytterligare. Med modern teknik kan man ju ge handikappade helt andra möjligheter att vara verksamma i arbetslivet. Kan man ge en handikappad en bil och låta honom köra den, då kan han naturligtvis också utföra ett yrkesarbete. Det finns så mycket datorisering att man kan ge de handikappade möjligheter att arbeta där det tidigare inte fanns någon sådan möjlighet. Detta kräver mycket av samhällsbildandet, av arbetsgivaren, av arbetsmarknadsstyrelsen, socialförsäkringen m.m. — och även av arbetskamraterna själva. När det gäller boendet finns det ett långsiktigt behov av att man planerar boendet så att de handikappade kan klara sig själva så mycket som möjligt. I fråga om resor kan många handikappade använda bilen för att komma till och från arbetet. Många kan inte klara det utan får anlita färdtjänst — eller naturligtvis de vanliga kommunikationer som finns. Det behövs alltså en helhetssyn och en djup insikt om den betydelse som det har för samhällsbygget att alla kan vara delaktiga i det. För miljöpartiet de gröna är alla människors lika värde en självklarhet. Men det krävs omtanke och planering, pengar och konsekventa handlingsprogram för att ge uttrycket människors lika värde ett reellt innehåll. Det handlar ju inte bara om funktionshandikappade, som det har talats mest om, utan också om psykiskt handikappade. Det är mycket viktigt att man anpassar både arbetsplatserna och arbetsmomenten efter deras förmåga. De har ofta möjlighet att lära sig vissa moment, och gör det mycket noga och bra, men det får inte vara för komplicerade arbetsuppgifter. Till situationen på arbetsplatserna hör naturligtvis också att man har hemsituationen ordnad så att ingen oro finns hos de handikappade i det avseendet. Vi menar att det är viktigt att man får välja sin egen vårdare. Det kan vara någon som man känner stort förtroende för, det kan vara en anhörig, och det kan vara en vän. På det sättet kan man lättare våga sig ut i det äventyr som arbetslivet är för många handikappade. När det gäller blinda eller gravt synskadade måste man också ge möjlighet att ha ledarhundar med på arbetsplatserna. Det kan bli problem med allergiker, men det bör kunna ordnas på något sätt så att man parerar de problemen väl. Också i fråga om hörselskadade måste man anpassa arbetsplatserna mycket bra. Vi vill understryka det som tidigare i dag har sagts om handikappanpassningen från alla olika partier, och även av arbetsmarknadsminister Sahlin. Vi måste ytterligare arbeta med detta, och det skall vi återkomma till i olika sammanhang.

Herr talman! Våren 1988 beslutade riksdagen om ett särskilt åtgärdsprogram för Bergslagen och norra Sveriges inland. Beslutet innebar bl.a. att 100 milj.kr. anslogs i lokaliseringsbidrag m.m. till ASEA Brown Boveri, gemenligen kallat ABB, och 100 milj.kr. till särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser i Ludvika. Nu har ABB anmält att bolaget inte kan fullfölja de gjorda åtagandena, och med anledning av det föreslår regeringen att 158,6 milj.kr. av de medel som alltså inte har utnyttjats för det ursprungliga ändamålet i stället används för särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland. Dessutom föreslås att 15 milj.kr. anslås till en arbetsgrupp, vars syfte är att bredda arbetsmarknaden genom etablering eller expansion av andra företag. Även ABB kommer att tillskjuta 15 milj.kr. till denna arbetsgrupp. Vi moderater tycker att förslaget är dåligt underbyggt. Det riskerar snarare att leda till att regeringen får nya s.k. paketpengar att disponera till verksamheter i olika delar av landet, och vi säger att det inte är motiverat att ställa ett så stort anslag till regeringens förfogande. Däremot har vi inte någonting emot de 15 miljoner som skulle gå till den särskild arbetsgruppen. Med anledning av att vi från moderat sida anser att den stödform som kallas lokaliseringsbidrag skall utgå och ersättas med en ny form föreslår vi riskgarantilån. Vi menar också att det inte är motiverat att öka lokaliseringsbidraget med 150 milj.kr., som regeringen föreslår. Däremot säger vi att det är rimligt att företag som nu startar investeringar, i tron att lokaliseringsbidraget skall kvarstå, inte försätts i den situationen att löftena inte kan infrias. Därför anslår vi 75 milj.kr. till det ändamålet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna till betänkandet.

Herr talman! Jag vill säga några ord om betänkande nr 27 och om varför 55 folkpartiet har avgett reservation nr 5. Låt mig först konstatera att utskottet är helt ense med regeringen om att man måste göra någonting för att öka sysselsättningen i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland. Det som skiljer folkpartiet från utskottsmajoriteten är att vi vill att det av regeringen föreslagna beloppet i dess helhet skall utgå till ordinarie anslag, över regionala utvecklingsinsatser. Vi föreslår det utifrån vår principiella hållning att det som skall tjäna som regional utveckling också skall stå i proportion till kostnaden. Det kan inte sägas om tidigare erfarenheter av denna insats. Det erkänns också både i regeringens proposition och i utskottsbetänkandet. Vi menar att det är en ökad självständighet på länsnivå som på bästa sätt löser problem i en krisdrabbad region. Det ligger också i linje med vår avvisande hållning till offertstödet, som nu försvinner och som regeringen har medgivit inte haft den funktion som det fanns anledning att hoppas på. Alla regionala stödformer som riskerar att leda till för stort godtycke bör rensas ut, och därför har vi föreslagit en annan uppläggning när det gäller att hantera dessa pengar. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 5 till betänkandet AU27.

Herr talman! Av propositionen framgår det tydligt att det förslag som regeringen lade fram 1988 om stöd till ABB och pengar till Bergslagen har blivit ett mycket stort misslyckande. Av de 200 milj.kr. som anslogs har runt 10 milj.kr. tagits i anspråk under denna treårsperiod, och det finns inget annat ord än misslyckande som täcker omdömet om det. Jag vill gå tillbaka till betänkandet och konstatera, att när det gäller medel för lokaliseringsbidrag och regional utveckling har regeringens ambition hela tiden legat lägre än det som sedermera har blivit riksdagens beslut. Som framgår av propositionen och betänkandet har nivån legat på 362 milj.kr. de senaste fem åren, och sedan har riksdagen ökat ramen till drygt 857 milj.kr. Det visar i all enkelhet var de regionalpolitiska ambitionerna finns, dvs. inte hos regeringen utan hos riksdagen. Det finns då skäl att nämna att det som vi har lyckats skapa en majoritet för när det gäller anslagens storlek är någonting av en minsta gemensam nämnare. Om centern hade fått mera gehör för sina anslagsäskanden skulle ambitionsnivån ha varit ännu högre. Vi har därför från centerpartiet på tilläggsbudget II föreslagit ökade lokaliseringsbidrag med 200 milj.kr. och till regional utveckling ökade insatser med totalt 400 milj.kr. Det skall då ställas mot de ansökningar som har redovisats och som ligger runt 1 miljard. Som framgår av resonemangen i motioner och reservationer anser vi att det är nu, i en högkonjunkturperiod, som det är ytterst viktigt att ta vara på företagens investeringsvilja, så att en ökad sysselsättning och ett nytt näringsliv långsiktigt kan byggas upp. Ett nytt näringsliv är till stor del ambitionen när det gäller Bergslagen, och jag skall hålla mig till den delen i fortsättningen. Som jag sade, var det speciella Bergslagsstödet, framför allt till ABB, ett misslyckande. Man kan säga att regeringen och dåvarande industriministern såg alltför optimistiskt på förutsättningarna att via satsningar på ett storföre tag, om än så dominerande, i Ludvikaregionen kunna bygga upp sysselsättningen. Det är ingen nyhet, ens för den socialdemokratiska regeringen, att ABB i dag är inne i en utvecklingsfas, där man har sin rekrytering i första hand inriktad på civilingenjörer, dvs. arbetskraft med hög utbildning. Det är ganska svårt, med den karaktär som produktionen har och kommer att ha i framtiden, att göra stora nyrekryteringar på kollektivsidan. I dag är situationen dessutom den att man har mycket svårt att rekrytera även arbetskraft på kollektivsidan till Ludvikaverkstäderna hos ABB. Det är också svårt att få nu permitterade gruvarbetare från Grängesberg, som ligger på bara tio minuters resväg från Ludvika, att ta nya jobb på ABB. Med det vill jag också ha sagt att ABB:s bedömning för tre år sedan var seriös. Det har riktats en vulgärkritik mot företagets engagemang i Ludvika, men jag vill påstå att man gjorde ett seriöst försök att etablera och utöka ny verksamhet där, som dock misslyckades. Den slutsats som bör dras av denna typ av satsningar är att det är bättre, såsom centerpartiet bedömde det då och har skrivit i motionerna nu, att göra en satsning på de små och medelstora företagen i stället för att förlita sig på ett stort företag, som verkar i hård internationell konkurrens. Vi har lärt av exempel efter exempel — ABB är ett, Saab var ett tidigare — att en för tillfället god konjunkturutveckling hastigt förbytts i en annan. Skall man nå långsiktiga resultat tror jag därför att den här modellen är passé och förlegad. Jag hoppas att socialdemokratins företrädare i denna debatt kan medge att det var ett misslyckande och att man inte bör upprepa det. Jag nämnde ABB:s svårigheter att rekrytera arbetskraft, både yrkesarbetare och civilingenjörer. Det är Bergslagens problematik i ett nötskal. Därför behövs ett brett program av insatser för Bergslagens del om man skall få ett verkningsfullt resultat. Det är det man saknar i regeringens proposition. Regeringen anslår i och för sig en stor summa pengar, men det anges ingenting om hur pengarna skall användas, vilken inriktning som skall gälla. Jag vill gärna fråga utskottets socialdemokratiske talesman: Vilka uppfattningar har ni från utskottets sida? Hur bör de här medlen lämpligen användas och hur skall de fördelas geografiskt? Vi i centern tycker att det är självklart att hela Bergslagen bör få del av den satsning vi gör. Vi kan inte inse att det enbart är fråga om Ludvika kommun i det här fallet. Det är riktigt, det vill jag rent principiellt påpeka, att staten tar ett ansvar och gör särskilda insatser för arbetsmarknaden på en ort, som har skett i Ludvika kommun i samband med gruvnedläggningen i Grängesberg, när 700 man ställdes utan arbete. Det rådde en uppenbar snedfördelning tidigare, i det s.k. Bergslagspaketet. Grannkommunen Smedjebacken fick endast 4 milj.kr. av de aktuella 140 miljonerna. Det var under förutsättning att man satsade lika mycket själv. Det har inte gett ett enda nytt jobb. Därför är det viktigt att riksdagen anger en geografisk inriktning. Vi i centern menar att bidraget skall komma hela Bergslagen till del, framför allt de kommuner där sysselsättningsgraden är lägst. Som jag nämnde tidigare bör medlen också användas för att utveckla mindre och medelstora företag. Det kan rimligen ske, vilket anges i samband med de 15 milj.kr., i samarbete med Ludvika kommun, utvecklingsfonden och länsstyrelsen. Vi tillstyrker den delen av förslaget. Jag tror att det där finns mycket att göra i fortsättningen. För Ludvika kommuns del är utvecklingen tämligen positiv, med en vitalisering både av den kommunala utvecklingsfonden och företagens egna insatser. Då reser sig frågan: Om man tycker att detta är angeläget, varför är vi från centerpartiet så ensamma? Det är en fråga till mina borgerliga bröder. Varför vill man inte anslå medel så att ambitionerna också kan förverkligas? Tyvärr, Sonja Rembo och Elver Jonsson, räcker inte er fördelning, som för moderaternas del är enbart 15 miljoner. Att som folkpartiet gör, lägga pengarna på det ordinarie anslaget, ger faktiskt ganska litet just till Bergslagen och de speciellt utsatta kommunerna där. Jag vill gärna ha en kommentar om detta. Vi menar också att dessa medel skall användas för uppbyggnad av infrastrukturen, till utbildning, inte minst för att bredda och förstärka gymnasieskolan, gärna i samarbete med näringslivet. Det finns en hel del positiva exempel i Ludvika kommun. Man har tagit till vara den kompetens som finns, inte minst hos ABB, och satsat på att i samarbete med högskolan i Dalarna bygga ut den tekniska utbildningen. Men det fordrar också medel. Till utbildning i Bergslagen vill vi anslå 20 milj.kr. av den totala ramen på 188 miljoner, som vi föreslår här. Vi menar också att kooperationen är en underutnyttjad företagsform i Bergslagen. Här finns mycket att göra, både i traditionellt näringsliv och i förnyelsen av den offentliga sektorn. Prospekteringsverksamheten måste vara långsiktig till sin karaktär och vi föreslår att 30 milj.kr. av medlen skall utgå. Vi vill också att särskilda landsbygdsutvecklingsinsatser skall göras. Kulturlivet bör kunna få del av Bergslagspengarna. Vi har föreslagit att till landstingen i Bergslagen skall utgå runt 40 milj.kr. I energipolitiken står vi inför ett vägskäl. Vi menar att det finns en stor potential av råvaror inom jordoch skogsbruk och tekniskt kunnande i Bergslagskommunerna, som skulle kunna få en avstamp inför framtiden om vårt förslag om 43,6 milj.kr. till den sektorn kunde bli verklighet. Detta, herr talman, är en redogörelse för hur centern anser att riksdagen bör ange inriktningen av ett totalanslag på 188 milj.kr. för insatser i Bergslagen. Jag upprepar mina frågor till socialdemokraternas och de andra partiernas företrädare beträffande deras syn på inriktningen och på betydelsen av att medel i deras fall saknas för de ambitioner de har. Slutligen vill jag ställa en fråga till socialdemokraterna. Propositionen är utomordentligt kortfattad. Det är den även i den del som gäller Bergslagen. Men den andra geografiska delen av Sverige som skall få del av dessa medel, norra Sveriges inland, nämns bara i rubriken. Jag måste fråga: Vad har man tänkt sig, specifikt, för norra Sveriges inland? Nog vore det väl viktigt om ni här i kammaren kunde komplettera propositionens bristfällighet i det avseendet. Jag tror att det är många norrlänningar som delar den nyfikenheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som centerpartiet har undertecknat.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 27 och avslag på de reservationer, sju till antalet, som finns fogade till betänkandet. Betänkandet innehåller tre förslag, dels från proposition 76, dels från 125 som gäller tilläggsbudget II.

I reservation 1 menar moderaterna att de också vill öka anslaget till lokaliseringsbidrag, men bara med 75 milj.kr. I reservation 2 föreslår centern att anslaget borde ökas med 200 milj.kr. När vi föreslår 150 milj.kr. har vi sannolikt hamnat ganska rätt, dvs. mellan moderaterna och centern. Vi förutsätter dessutom, vilket är självklart, att man som vanligt gör en noggrann prövning av dessa ärenden och att de mest angelägna frågorna därmed kan förverkligas. I reservation 3 föreslår centern att länsanslaget skall höjas med hela 400 milj.kr. Det verkar numera som om centern har en alldeles egen börs med outsinliga resurser. Men så är de också ensamma. Det är dessutom bara en och en halv månad kvar till dess budgetåret är slut. Nej, då tycker jag att regeringens förslag om 80 miljoner verkar mer realistiskt. Jag yrkar avslag på reservation 3. Återstår reservationerna 4—7, om insatserna i Bergslagen m.m. Här föreslår regeringen att de statliga medel som avsåg att underlätta ASEA Brown Boveris expansion i stället används till att skapa nya arbetstillfällen i regionen på annat sätt. Här vill jag säga till Göran Engström, som enligt min uppfattning antydde att det skulle vara regeringen som hade misslyckats med de här åtgärderna, att om det är någon som har misslyckats är det ABB. Dessutom säger Göran Engström att detta innebär att man har misslyckats med principen och inriktningen och att man i fortsättningen inte skall satsa på just detta. Jag menar att det är omöjligt att här bestämma att detta var fel inriktning och att man därmed inte skall fortsätta med den.Man måste självfallet i varje enskild situation bedöma vad som är rimligt och riktigt just vid det tillfället, och jag vill inte utesluta någon möjlighet. I propositionen föreslås bl.a. att 15 milj.kr. avsätts till en arbetsgrupp vars syfte är att bredda arbetsmarknaden genom etablering eller expansion av andra företag. ASEA Brown Boveri tillskjuter lika mycket, dvs. 15 milj.kr. I reservationerna föreslås olika belopp och lösningar. Moderaterna föreslår bara 15 milj.kr., medan centern bjuder över också här. Folkpartiet vill föra över summan till länsanslagen, alltså decentralisera, medan centern och miljöpartiet vill att riksdagen skall fastlägga riktlinjer för hur medlen skall användas, alltså centralisera. Jag tycker att det verkar rimligt att arbetsgruppen i samarbete med regeringen och berörda departement får i uppdrag att använda dessa medel till såväl regionalpolitiska företagsstöd som andra former av stöd, t.ex. till utbildning. Till sist: Moderaterna är rädda för att regeringen på det här sättet får tillgång till s.k. paketpengar. Detta är förvånansvärt. För moderater borde flexibilitet och effektivitet vara ledstjärnor. Det kan knappast bli flexibilitet och effektivitet, om regeringen i detalj skall fördela medlen. Jag har stort förtroende för såväl arbetsgruppen som regeringen och menar att den handläggning som föreslås i betänkandet och i propositionen är en god garanti för att medlen används på ett bra sätt och kommer till mesta möjliga nytta i den region som får tillgång till dessa möjligheter. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 27.
Herr talman! När det gäller den politiska ambitionen beträffande anslagen är det väl litet märkligt att socialdemokraterna numera bedömer sig ha hamnat rätt, om de ligger någonstans mellan centerns och moderaternas förslag. Vi i centerpartiet beskylls för att ha en egen börs, som skulle vara mycket stor, för anslagen till regionalpolitiken. Men regionalpolitiken är för oss ett mycket prioriterat område, och därför vill vi att det anslås litet mera pengar dit. Låt mig i det sammanhanget erinra om att vi också har haft ambitioner att göra besparingar på olika punkter inom arbetsmarknadsdepartementets område. I det betänkande som diskuterades först i dag behandlades förslag från oss om en besparing på 4,5 miljarder kronor. Det kan vara intressant i sammanhanget att nämna att den lektion i budgetberäkning inför oppositionens utarbetande av budgetalternativen som finansministern utlovade i budgetdebatten för en tid sedan, genomfördes i går. Jag har lusläst sammanställningen från detta tillfälle för att se om finansdepartementet verkligen riktar någon avgörande kritik mot centerns besparingsförslag om 4,5 miljard kronor, men det hade man icke. Man konstaterade att det fanns ett utrymme på mellan 2 och 5,7 miljarder kronor för besparingar. Jag vill hävda att vi när vi vill att det skall ges större summor till regional utveckling och till lokaliseringsbidrag står på fast mark också enligt finansdepartementets egen bedömning. Vad sedan gäller ABB och Bergslagensatsningen menar jag att regeringens misslyckande berodde på valet av metod, dvs. att ensidigt via ett storföretag försöka lyfta sysselsättningen inom näringslivet på en ort som Ludvika. Regeringen har alltför många gånger gjort en felaktig koppling i detta avseende, och jag tror att den i fortsättningen måste byta taktik. Jag vidhåller alltså min uppmaning att man skall med hjälp av de aktuella medlen satsa på småföretagen och på en bred uppbyggnad av infrastrukturen. Då tror jag att vi verkligen kan nå långsiktiga resultat. Det vore klädsamt om Bo Nilsson kunde tillstå att han gjort en felbedömning i detta sammanhang.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, eftersom alla uppgifter finns i betänkandet, men då Göran Engström vädjat så enträget har jag ändå gjort det. Hela utskottet är överens om att det behövs insatser. Jag är också överens med Göran Engström och centerpartiet om att den konstruktion som använts var misslyckad — låt mig använda det starka uttrycket. Men jag tycker att Göran Engström går till överdrift i sitt fotarbete när han talar för att 400 milj.kr. skall beviljas under ett anslag där man innevarande år i bästa fall kan få ansökningar som uppgår till runt en fjärdedel härav. Mot den bakgrunden får hans krav omåttliga proportioner. Folkpartiets slutsats är att de pengar som är anvisade behövs men bör utbetalas via länsanslagen. På den punkten behöver vi kanske inte polemisera, Göran Engström. Att klippa till med en begäran om stora pengar, som inte kan anses hinna bli ianspråktagna under detta budgetår, är att kräva alltför mycket i en pressad ekonomisk situation. Jag tror också att man därigenom vilseleder debatten, och det skall vi inte bidra till. Det finns redan tillräckligt många aktörer på arenan som vill göra det.

Herr talman! Några korta kommentarer till Göran Engström. Jag menar att de flesta vet att man hamnar rätt om man hamnar mellan centern och moderaterna. Centerpartiet är extremt på den ena kanten och moderaterna på den andra. Jag är övertygad om att summan 150 milj.kr. är den rätta. Vad gäller den besparing som centern vill göra inom arbetslöshetsförsäkringen menar jag att man för en gångs skull är för tidigt ute. Det kan hända så mycket inom de aktuella sektorerna. Man skall därför inte så snart som det blir pengar över dra in dessa. Pengarna har ju satsats för att vi skall kunna upprätthålla en trygg arbetslöshetsförsäkring, och jag menar därför att dessa pengar är väl värda att behålla. Till sist säger Göran Engström att vi skall satsa på små företag, och i detta sammanhang blir det just så, eftersom det stora företaget inte orkat klara uppgiften. Vad jag sade var att man inte skall utesluta några möjligheter för framtiden utan låta alla möjligheter stå öppna.

Herr talman! Först en replik till Elver Jonsson. Det framgår ju av utskottsbetänkandet att regeringen har konstaterat att ansökningarna upgår till omkring 1 miljard kronor, och besluten skall fattas på central nivå. Vi har tillsammans år efter år ökat länsanslagen. Jag vill understryka att vi i allt väsentligt har en gemensam syn på denna fråga, och jag hoppas att vi skall få det också när det gäller den regionalpolitiska propositionen. Historiskt har vi tillsammans höjt ambitionsnivån i förhållande till regeringens. Anslagen har också förbrukats och använts för viktiga ändamål. Jag har också stora förhoppningar på denna punkt. Min förhoppning inför denna debatt var att vi skulle kunna skapa en borgerlig allians på en något högre nivå än vad vi hittills har lyckats med. När det gäller Bergslagenpengarna har jag inte fått något svar från socialdemokraterna på om huruvida man anser att riksdagen skall ha ett inflytande över inriktningen av de 150 milj.kr. — i vårt fall 188 milj.kr. — som det rör sig om. Vi tycker att det är rimligt att riksdagen anger en grov inriktning, på det sätt som anvisas i vår av mig refererade motion. Då kan man brett bygga upp näringsliv och infrastruktur i Bergslagen och även i Norrlands inland, som hittills inte har nämnts med ett enda ord i debatten, vilket jag hade hyst förhoppningar om. Låt mig vidare upprepa frågan: Anser socialdemokraterna att dessa medel bör stå till hela Bergslagens förfogande, eller är det endast ett litet fåtal kommuner som kan komma i fråga? Om så är fallet tycker vi fortfarande, precis som vi skrev då Bergslagspropositionen framlades, att detta är snedfördelning. Jag vet att de medel som har förbrukats hittills har kommit bara ett fåtal kommuner till del, medan behovet objektivt sett på intet sätt skulle ha varit större där än i ett antal andra kommuner. Vi tror att detta är ytterligare en anledning till att riksdagen måste få större makt i den här frågan.

Herr talman! Det är ju ganska intressant att höra mittens lilla träta också i den här frågan. Till sist vill jag säga till Göran Engström apropå hans uttalande om att riksdagen skall ha inflytande: Självfallet skall riksdagen ha det inflytande som ligger i att riksdagen skall ta ansvar för att anslå medel, så att man kan förbättra situationen i bl.a. Bergslagen. Vidare måste vi vänja oss vid att åtgärderna skall beslutas och förverkligas ute i regionerna, i stället för att vi skall sitta här i Stockholm och detaljbestämma hur sådana här stöd skall fördelas. Jag tror att vi framöver kommer att få se decentralisering av besluten i sådana frågor. Det borde ju centern vara intresserad av, för det brukar ju det partiet tala så vackert om. I det här fallet är det tydligen precis tvärtom.
Herr talman! Det finns ingen träta mellan mittenbröderna i det här fallet. Jag hänvisar till lokaliseringsbidrag och regional utveckling. Ansökningarna låg på en ram kring 1 miljard kronor. Vi har vidare diskuterat ramen för insatser i delar av Bergslagen. Jag har redovisat vår motion och vårt program för breda insatser med en bredare geografisk fördelning. Det är på det sättet som jag tror att vi får återkomma då den regionalpolitiska propositionen skall behandlas. Jag har stora förhoppningar om att vi tillsammans skall nå ett bra resultat på det området.
Herr talman! Den 1 maj demonstrerade människor i Moskva till förmån för marknadsekonomi. För drygt tre månader sedan tog näringsutskottet emot en delegation från Högsta Sovjet. Dessa gäster ställde en skur av frågor om svensk företagsamhet. Frågorna handlade om vem som äger, styr, bestämmer över, kontrollerar och reglerar de svenska företagen. Många frågor rörde sig om villkoren för den enskilda person som vill starta ett företag i Sverige. Ordföranden Gritsenko frågade mig hur vi i Sverige uppfostrar våra barn för att de skall bli egna företagare. Näringsutskottets gäster från Högsta Sovjet var helt enkelt ute efter att få tips om hur de själva skulle kunna få i gång företagsamheten i Sovjet. Delegationen från Högsta Sovjet besökte Sverige för att studera fri företagsamhet. Den fria företagsamheten som så länge förhindrats och förkvävts genom plansystemet med alla dess regleringar är något som man nu inser att man behöver. Av frågorna framgick att man i dag i Sovjet är väl medveten om betydelsen av avreglering och om den statliga styrningens förlamande inverkan på företagsamheten. Samtidigt som hela vår värld, inkl. Sovjetunionen, vill förändra för att öppna möjligheter för marknadsekonomi och fri företagsamhet debatterar vi här en vacker vårfredag i maj ett betänkande som handlar om etableringskontroll. Samtidigt som de gamla planekonomierna söker lösningar för att få i gång småföretagsamhet, vill de svenska socialdemokraterna införa nya bromsande regler för människor som vill starta företag! Socialistiskt tänkesätt — som i ett modernt, internationellt perspektiv framstår som mycket gammalmodigt — förleder regeringsföreträdarna i näringsutskottet att förbereda ökade regeringsingripanden i företagsamheten i Sverige. Socialdemokraterna är i denna fråga, liksom på så många andra områden, i otakt med tiden. När världen avreglerar föreslår socialdemokraterna att en särskild utredning skall tillsättas i avsikt att införa nya regleringar. Som förevändning och skäl för detta används det stigande antalet konkurser. Regleringsivrarna tycks bortse från det faktum att när konkurserna blivit fler har antalet nystartade företag samtidigt kraftigt ökat. I de branscher där den största andelen nystartade företag återfinns dominerar också konkurserna. Regleringsivrarna bortser också från den negativa roll som den socialdemokratiska regeringspolitiken spelar i sammanhanget. ”Båd” stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ned.” Så lyder en strof som passar väl att citera i dagens debatt. Regeringens ekonomiska politik, som medfört ständigt höjda skatter och en kraftig kostnadsutveckling under 1989 som nu fortsätter, påverkar självfallet många företags överlevnadsmöjligheter. Regeringskrisen skapade ett högränteläge som slår hårt mot bl.a. handeln. Många detaljhandelsföretag med s.k. sällanköpsvaror drabbades av bankkonflikten, vilket till en del förklarar konkursökningen bland dem. Konsultbranschen, som under senare år vuxit, noterar också ett ökande antal konkurser. Restaurangoch hotellbranschen är en annan konkursutsatt bransch som nu dessutom kommer att få försämringar genom skatteförslaget om moms. Konkursökningen 1989 är främst ett storstadsfenomen som drabbat vissa branscher. Problemkonkurserna i de s.k. skalbolagen uppgår till ca 500 stycken. Dessa företag utgör någon promille av alla svenska företag. Det är inte rimligt att dessa problemkonkurser tas till utgångspunkt för en utredning med ett övergripande uppdrag att föreslå samordnade åtgärder för att minska antalet konkurser. Oseriös eller brottslig verksamhet förhindras inte med ”företagarkörkort”. Nya hinder för fri etablering och ingrepp i näringsfriheten får ingen som helst effekt mot brottslig verksamhet. Vi har redan en lagstiftning på detta område. Mot dem som bryter mot svensk lag skall rättsväsendet ingripa. Näringsfriheten har lagt grunden för det svenska välståndet. Tusentals idé rika entusiaster med kreativitet och framåtanda har startat företag och drivit verksamhet som man trott på. Det är genom deras insatser som den svenska välfärden blivit möjlig. Bakom flertalet företag som bidrar till vår gemensamma välfärd i dag fanns vid starten bara en enskild företagare och dennes familj. Om dessa företagare inte fått starta företag utan att först ha genomgått något slags kurs, hade förmodligen många aldrig startat någon verksamhet. Sverige behöver ingen inskränkning i den fria företagsamheten, utan ett bättre småföretagarklimat som stimulerar entreprenöranda och människors lust att starta företag! Näringsfriheten — dvs. rätten att starta och driva ett eget företag — måste skyddas i den svenska grundlagen. Socialdemokraterna tillgriper nu en serie dåliga argument för etableringskontroll som tycks bottna i att de anser att alla småföretagare är presumtiva bedragare och skattefuskare. Det är minst sagt en kluven inställning som socialdemokraterna visar gentemot småföretagen. I krisområden som Bergslagen har socialdemokratiska ministrar rest omkring och framhållit småföretagens stora betydelse för bygdens utveckling och överlevnad. Riksdagens Norrbottenresa följde samma tema. Samtidigt slår den socialdemokratiska politiken på många sätt undan be nen för småföretagaren när han eller hon väl kommer i gång. Det höga skattetrycket och det höga kostnadsläget försätter de svenska företagen i sämre utgångslägen än företagen i våra konkurrentländer. Byråkratin och regeldjungeln är småföretagarens gissel, liksom alla krångliga lagar som gör att småföretagare drar sig för att anställa medarbetare, även om de skulle behöva mer folk. I stället för en utredning kring nya etableringshinder, tankar om företagarkörkort och andra socialdemokratiska innovationer borde regeringen göra mer för att ge småföretagarna rimliga förutsättningar att klara sin verksamhet. Att göra det lättare att vara småföretagare i Sverige är särskilt viktigt nu inför den lågkonjunktur som verkar vara på väg. Det är en tung ryggsäck som småföretagen i Sverige har att bära i dag. Skatter, arbetsmarknadslagar, regleringar, fackliga avtal och uppgiftsskyldigheter — småföretagaren har mer än nog med krav och inblandning i sin verksamhet. I stället för att föreslå en utredning om etableringskontroll borde näringsutskottet agera städfirma och ta initiativ till en rejäl storstädning bland alla de snubbelhinder som socialdemokraterna under årens lopp placerat ut och som småföretagaren riskerar att trilla dit på. Viktigast av allt — Sverige måste få en ekonomisk politik som leder till tillväxt, en energipolitik som inte leder till energiharakiri. Och Sverige måste bli medlem i EG. Med detta recept yrkar jag bifall till de reservationer till detta betänkande som moderatledamöter finns med på. Rubriken på reservation 1 är missvisande. Det framgår dock av texten att vi reservanter kräver etableringsoch näringsfrihet och att vi avvisar alla idéer om ökad etableringskontroll.

Herr talman! Det här betänkandet om etableringskontroll visar på ett ganska tydligt sätt att det går en skiljelinje mellan socialistisk och liberal syn på enskild företagssamhet. Socialdemokraterna — ivrigt påhejade av partierna längre ut till vänster, vpk och miljöpartiet — har alltigenom en misstro mot företagare, medan vi i folkpartiet hyser tilltro till enskild företagssamhet. Socialdemokraterna tycks känna en instinktiv motvilja mot företagare. Även om ni inte uttalat betraktar företagare som illvilliga personer, bedragare och allmänt ohederliga, så för ändå den socialdemokratiska attityden tankarna ditåt.

De skulle utgöra någon form av säkerhetsgaranti eller skydd för enskilda människor. Utvecklingsfonderna skall svara för utbildning och rådgivning, statliga riskkapitalbolag skall ge ekono misk handräckning, och politikerna skall avgöra om etableringar får ske. Om privata företagare riktigt hålls i hampan eller görs beroende av statliga myndigheter och fonder av olika slag, då kan det ändå gå vägen. Det är socialdemokratins filosofi, tycks det. Herr talman! Det här är en övergripande attitydbeskrivning som jag gör och som jag inte kan gå förbi i det här betänkandet men som vi alldeles säkert måste komma tillbaka till i en djupare debatt när det stora näringslivsbetänkandet skall behandlas här i kammaren i nästa månad. Dagens betänkande om etableringskontroll utgör svar på ett antal motioner, i vilka föreslås allt ifrån försvårande av etableringar, införandet av företagarkörkort, mer av näringsförbud, auktorisation och kontroller till motsatsen: minskad politisk styrning, underlättande av etableringar och ökad näringsfrihet. Här är attitydsskillnaden mellan socialistisk och liberal näringspolitik markant. Dessa påtryckningar, som kommit allt mer de senaste åren från socialistiska motionsskrivare här i riksdagen, har socialdemokraterna i utskottet inte kunnat stå emot längre, utan nu föreslår utskottsmajoriteten att en utredning skall tillsättas. Utredningen skall, enligt vad som sägs i betänkandet, försöka hejda konkursutvecklingen, men den skall också överväga de andra synpunkter som utskottsmajoriteten framfört, dvs. utarbeta förslag till ökad restriktivitet mot företagsamheten. Detta är anmärkningsvärt. Är det verkligen så att socialdemokraterna inom kort ämnar införa en sorts auktorisation av all företagsamhet i Sverige? Har ni för avsikt att lägga en hämsko på nyföretagandet genom att kräva kompetensbevis eller företagarkörkort? Problemet är inte att det startar för många företag i Sverige, utan problemet är att det startar alldeles för få företag jämfört med förhållandena i andra länder. Visst förekommer det ett stort antal konkurser — för många konkurser, det kan jag hålla med om — men problemet måste bearbetas från det andra hållet. Att försvåra nyföretagandet är inte rätt medicin. Det kan naturligtvis nedbringa antalet konkurser, eftersom underlaget för konkurser sjunker om nyföretagandet sjunker. Men det är ju inte den effekten vi eftersträvar. Tvärtom måste vi försöka stimulera nyföretagandet mera, och för att då balansera andelen misslyckanden och konkurser behövs ett antal åtgärder som kan underlätta de första kritiska åren i ett nytt företag. Visst bör vi stimulera till mer utbildning. Den bör börja i gymnasieskolans ordinarie undervisning med utbildning om företagandets villkor. Den som ämnar starta eget skall uppmuntras och rekommenderas att utbilda sig, helst i kurser arrangerade av branschorganisationerna själva. Men utbildningen skall givetvis inte vara lagstadgad, och framför allt skall inte någon myndighet vara domare över om vederbörande skall anses vara lämplig eller ej. Det finns naturligtvis många viktiga orsaker som bidrar till att ett nyföretagande lyckas. De frågorna kommer vi in på i näringslivsbetänkandet, och för att slippa dubbla debatter om samma saker lämnar jag nu dessa frågor därhän. Herr talman! Etableringskontroll skall vi ha så litet som möjligt av. Över huvud taget går utvecklingen mot avregleringar på område efter område, både här i Sverige och ute i Europa. Socialdemokraterna här hemma tvingas ju att följa med i den utvecklingen, och så blir det förhoppningsvis också beträffande företagsamheten vad det lider. Men det finns efter vad jag förstår inom socialdemokratin olika grupperingar, varav vissa sitter ohjälpligt fast i ideologiska låsningar som gör att de driver teorier om misstänksamhet och kontrollkrav mot företag. Vad som i stället behövs är en samlad översyn av gällande etableringsregler och åtgärder för att nedbringa antalet regler och kontroller som försvårar näringsverksamheten. Avslutningsvis kan jag, herr talman, inte underlåta att ta upp frågan om auktorisation av städentreprenörföretag, något som föreslås i en socialdemokratisk motion. Den motionen är verkligen ett typexempel på socialistisk rädsla för konkurrens inom den offentliga sektorn. Vårt krav på att bryta de offentliga monopolen och skapa konkurrens — inte minst i den kommunala verksamheten — genom privata alternativ skrämmer tydligen er socialdemokrater. Ni törs följaktligen inte utsätta den kommunala sektorn för fri konkurrens av exempelvis privata städentreprenörer, utan ni försöker hämma den utvecklingen — dels genom att stoppa den med kommunala beslut, dels genom att i riksdagen hålla tillbaka förekomsten av privata entreprenörer som kan vara konkurrenter. Det är bra att motionen ändå avstyrks av utskottet, men det är inte någon kraft och övertygelse i motionssvaret. Det känns som om socialdemokraterna svävar något på målet, och vi i folkpartiet hade känt oss lugnare om vi hade kunnat enas om den motivtext som finns i reservation nr 3. Att det klara och entydiga svaret fick lov att skrivas i en reservation är oroande. Herr talman! Jag ämnar inte gå in på varje reservation i betänkandet utan nöjer mig med att yrka bifall till alla reservationer som folkpartiet står bakom.
Herr talman! Det skulle i och för sig vara intressant att föra en lång näringspolitisk debatt, men jag skall avstå från det i dag. Vi får ju anledning att återkomma till dessa och liknande frågor i samband med vår stora debatt om näringspolitiken med anledning av den näringspolitiska propositionen. Jag skall därför nu bara be att få yrka bifall till de reservationer som centern står bakom.

Herr talman! Det skulle vara trevligt att föra en seriös debatt även om dessa frågor, och det blir väl tillfälle till detta någon gång, skulle jag tro. Eftersom Karin Falkmer är intresserad av klassiker skulle man i detta sammanhang kunna citera de berömda och bevingade orden: ”Upp flyga orden, tanken stilla står.” Jag tycker att dessa ord är väl så tillämpliga som det korta citatet ur Internationalen. Jag tänkte med ett par viktiga tillägg komplettera den beskrivning av den fruktansvärda svenska verkligheten som representanter för moderaterna och folkpartiet gjorde. Betänkandet handlar ju om några av konsekvenserna av 80-talets ganska ohämmade propaganda för eget företagande, nämligen konsekvenser i form av ett ökat antal konkurser. I princip har alla seriösa bedömare och debattörer i detta sammanhang samma uppfattning: De är oroade över utvecklingen. Antalet konkurser ökar. Det har legat rekordhögt under ett antal år, och ökningen tycks fortsätta. Denna oro över utvecklingen har kommit till uttryck i ett antal riksdagsmotioner, men också i uttalanden från Ackordscentralen, Föreningen Auktoriserade revisorer, SIND, Svenska målareförbundet m.fl. Detta finns utförligt redovisat i betänkandet. Konsekvenserna är allvarliga på flera områden. Ofta rör det sig om stora personliga påfrestningar, ibland rena tragedier, för dem som går i konkurs. De anställda drabbas ofta. Det innebär besvärligheter för leverantörer och kunder som gjort affärer med den konkursdrabbade, och det innebär olägenheter för oss alla genom att det allmänna råkar ut för ekonomiska förluster i samband med konkurserna. Hela branscher kommer i vanrykte på grund av konkurser. Det är alltså ett betydande samhällsproblem. Det är inte helt lätt att fastställa orsakerna till det höga antalet konkurser, men man kan peka på några faktorer. Det kan inte uteslutas att det bakom en del av konkurserna ligger ekonomisk brottslighet, dvs. att man använder konkurser som ett medel att tjäna pengar, alltså en sorts planerad och organiserad brottslighet. Det finns också en annan typ av brottslighet i sammanhanget som mer hänger samman med okunnighet, vårdslöshet och slarv. Man missköter bokföringen, man känner inte till regelverket, osv. Detta betyder att det finns stora kunskapsluckor. Utbildningen är eftersatt: Det tycks också vara så att banker och andra lånegivare inte är tillräckligt nogräknade när de ger krediter. Deras ansvarstagande är otillräckligt. Sanktionsmöjligheterna som finns är antingen för svaga eller så tillämpas de inte på rätt sätt eller fullt ut. En slutsats man kan dra är också att frivillighet inte verkar fungera. Det låga intresset för branschernas egen utbildningsverksamhet är ett exempel på detta. Det finns motioner från s-ledamöter, från centerpartister, folkpartister och moderater som kräver skärpta regler för etablering. Det är intressant att de folkpartister och moderater som har motionerat är sådana som har praktisk juridisk erfarenhet. Det är enligt min uppfattning positivt att utskottsmajoriteten tar så allvarligt på problemen som man gör och begär en övergripande utredning av komplexet med etableringskontroll. Jag tycker för min del att man redan nu kunde ha gått längre och begärt lagförslag från regeringen om en skärpning av etableringskontrollen i form av t.ex. en ramlag och obligatorisk information i grundläggande ekonomiska och juridiska frågor i samband med registrering av nya företag. Även städbranschen bör enligt min mening omfattas av etableringskontrollen i enlighet med motion nr 240 av Barbro Evermo Palmerlund. Jag tycker att det är motiverat att Sverige anpassar sina regler så att de åtminstone kommer upp i nivå med EGs regler för etablering, vilka ju är betydligt skarpare än de svenska. Det är också nödvändigt att utvärdera regelverkets tillämpning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 7 och 10.

Herr talman! Det är första gången jag står här i talarstolen. Jag vill i det första ärendet från näringsutskottet yrka bifall till vår motivreservation. Miljöpartiet värnar om småföretagandet, som är en förutsättning för det samhälle vi lever i. Utvecklingen har lett fram till en arbetsdelning och en specialisering i fråga om företagarna. Man kräver två slags kunskap av företagaren: teknisk kompetens inom hans område och en bred kunskap av generell natur. Den senare gäller ekonomi, anställningsförhållanden, skatter, arbetsmiljökrav och mycket annat. Inom vissa områden som berör människors liv och hälsa ställer samhället krav på yrkeskunnande. Det gäller t.ex. läkare, tandläkare och elektriker. När det däremot gäller kunnandet på det generella företagarområdet ställs inga krav. En förutsättning för goda relationer mellan företagaren och kunden är förtroende. Detta måste gälla både det tekniska kunnandet och den ekonomisk-sociala delen. När det gäller det tekniska kunnandet kan företagarna själva gardera sig mot inkompetenta kolleger genom olika former av frivilliga auktorisationer: Stjärnurmakare, optiker och blomsterhandlare är några exempel. När det gäller företagskunskaperna om lagstiftning, ekonomi och skatter saknas däremot alla former av kunskapskontroll, såväl frivillig som obligatorisk. En oroväckande hög procent av nyetablerade företag går efter en kort tid i konkurs. Orsakerna är flera. Det kan vara följden av avancerad skatteflykt genom s.k. skalbolag, eller det kan vara annan brottslig verksamhet som ligger bakom. Men orsaken kan också vara bristande ekonomiskt kunnande hos den nye företagaren. En oförmåga att kalkylera och få en överblick över affärerna leder ofta till ekonomisk kris. Detta kan i sin tur inspirera till svarta affärer och tvivelaktig kvalitet, dvs. den bristande kunskapen leder till brottslighet och så småningom till konkurs. Konkurser är ofta förenade med tragedier av större eller mindre omfattning. Kunden har blivit lurad på arbetet. Företagarens familj får lida, och slutligen kan konkursen bli ett förödande slag mot företagaren själv. Miljöpartiet är som bekant mycket positivt till alla former av småföretagande. Men vi ser allvarligt på det ökande antalet konkurser och den omfattning som de har fått. Här behövs både förebyggande insatser och snabba ingripanden mot brottslig verksamhet. Vi känner sympati för förslaget att införa någon form av obligatoriskt företagarbevis. Detta motiveras inte främst av att man behöver undersöka den nye företagarens vandel utan av behovet att ge denne grundkunskap i ekonomi, bokföring och lagstiftning. Vi menar också att de legala formerna för företagande behöver omprövas. Ett exempel på ett alternativ till aktiebolagsformen är det tyska GmbH. Utskottsmajoriteten har tills vidare avvisat krav på obligatorisk företagarlegitimation. Vi i miljöpartiet har anslutit oss till utskottets mening i hopp om att man kan komma fram på frivillig väg. Om det visar sig att den nega tiva utvecklingen inte kan brytas kan det emellertid bli nödvändigt att vidta kraftfullare åtgärder. Det är välbekant att miljöpartiet de gröna motsätter sig en generell anpassning till EG-lagstiftningen. Vi menar däremot att det finns goda skäl att dra lärdom av EG-regler, som ställer krav på företagarens uppträdande visavi konsumenterna och miljön, när dessa bestämmelser är strängare än de svenska reglerna. Detta framgår av vår motivreservation.

Herr talman! Jag vill först gratulera Loui Bernal till hans jungfrutal och välkomna honom i talarstolen. Det var ett välformulerat och modererat inlägg i den här debatten. Detsamma kan man faktiskt inte säga om Karin Falkmers anförande. Karin Falkmer har möjligen tagit fel och fått ett manuskript för någon form av internt moderat partimöte. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Hela Karin Falkmers anförande speglade en inställning till dessa frågor som möjligen kan vara representativ för Adam Smith men knappast för en modern syn på hur samspelet mellan företag, näringsliv och samhälle skall och måste vara för att det skall fungera. Det var våldsamma överdrifter i Karin Falkmers anförande. Det fanns över huvud taget inte en antydan om de konkreta problem som finns på det här området. Till yttermera visso kunde Karin Falkmer inte beskriva utskottsmajoritetens förslag, utan hon talade hela tiden om etableringskontroll. Utskottsmajoriteten konstaterar att man inte vill ha någon etableringskontroll, och det är ett uttalande som utskottsmajoriteten har gjort flera gånger. Det finns skäl att notera detta faktum. För att få en motbild till Karin Falkmers beskrivning av verkligheten vill jag nämna en rapport, som har utarbetats av Målarettan i Stockholm rörande ekobrotten i Stockholms län. Den visade bl.a. att det utan fackets dagliga verksamhet skulle ha blivit kaos — rena rama vilda västern. I utvärderingen framkom vidare att det i samtliga branscher förekommer en typ av ekobrottslighet, som till stor del beror på att företagaren saknar nödvändiga kunskaper för att driva en rörelse. När de t.ex. hamnar i ekonomiskt obestånd fortsätter de att driva verksamheten och fifflar ofta för att företaget skall kunna leva vidare. De saknar kunskaper i hur de skall rekonstruera, sanera eller avveckla en icke lönsam rörelse. Det finns skäl att konstatera att det existerar problem på det här området. Den utredning som utskottsmajoriteten föreslår syftar till att ta upp dessa frågor till en seriös prövning. På vilket sätt kan vi göra företagarna bättre skickade att driva företag? Det är detta som är utgångspunkten för den utredning som krävs. Herr talman! Med hänsyn till tidsbristen i kammarens arbetsschema nöjer jag mig med att i övrigt yrka bifall till näringsutskottets betänkande 7 på samtliga punkter och avslag på reservationerna. Jag hänvisar till utskottets betänkande beträffande motiveringarna. Såvitt jag kan förstå har det i debatten i övrigt inte förts fram något som avviker från vad som tidigare har redovisats i betänkandet. Det gäller speciellt reservationerna. Den här möjligheten att förkorta debatten ger både Karin Falkmer och Gudrun Norberg möjlighet att gå ut i den vackra naturen, där både hägg och syrén blommar samtidigt och konstatera att förhållandena inte är så brutala och svåra i Sverige.
Herr talman! Om det är fallet borde det inte vara dags för någon utredning som syftar till etableringshinder. Förslaget att tillsätta en utredning visar det röda blockets inställning till den enskilde företagaren. Han eller hon skall kontrolleras, styras och naturligtvis beskattas. Det verkar som om regleringsivrarna utgår från att småföretagaren är okunnig och i stor utsträckning brottslig. Målarförbundet har i trettio år tagit antalet konkurser till intäkt för förslag till en utredning av det slag som vi nu ser är på gång. Det är egentligen högst diskutabelt att antalet konkurser har ökat rejält sett. I massmedia och i artiklar i många tidningar har konkursstatistiken framstått som besvärande. Men man måste se antalet konkurser i förhållande till antalet nystartade företag. År 1989 startades 30 000 företag. År 1988 startades 22 000, och året dessförinnan startades 18 000. Statistiska centralbyrån har gjort en statistik över nyföretagandet i Sverige 1987-1988. Den visar att av det totala antalet företag år 1987 var andelen nya företag 5,9 70, och andelen konkurser var 1,8 90. Siffrorna för år 1988 visar att det var 7 90 nya företag och 1,7 70 konkurser. Det tyder på att företagskonkurserna snarare minskar i antal i förhållande till det totala antalet företag. Det stigande antalet konkurser är ett problem. Det är till en del ett resultat av regeringens politik. Men det är främst knutet till vissa branscher — handel, hotelloch restaurang och konsultbranschen är särskilt drabbade. Det framgår också tydligt att konkurser i stor utsträckning är ett storstadsfenomen. Att av denna anledning starta en stor utredning med ett övergripande uppdrag som utgår från de motioner som Gudrun Norberg citerade kan inte vara rimligt. Det är en tråkig attityd gentemot Sveriges företagare.

Herr talman! Det är en skön vårdag och visst kan man önska sig någonting annat än att stå här och debattera. Jag har full förståelse för Åke Wictorssons lust att begränsa sig. Detta ärende har föregåtts av en del underliga turer som jag anser måste påtalas. Därför kommer jag ändå att göra ett litet inlägg. Näringsutskottet inleder sitt betänkande med: ”Utskottet har beslutat att föreslå riksdagen att behandlingen av motioner som rör energipolitikens inriktning skall uppskjutas till riksmötet 1990/91, för att tas upp i anslutning till den energipolitiska proposition som regeringen har aviserat att den kommer att avlämna hösten 1990. Detta innebär att utskottet under våren 1990 inte behandlar energifrågor i större utsträckning än som är nödvändigt med hänsyn till statsbudgeten och förslagen i proposition 1989/90:90 om forskning. Mot beslutet reserverade sig centerpartiets, vänsterpartiet kommunisternas och miljöpartiet de grönas företrädare.” Utskottet har alltså beslutat att lämna riksdagen ett förslag, men som jag uppfattat det bereds inte riksdagen nu möjlighet att ta ställning till detta förslag. Är inte detta en ganska märklig ordning? Skall inte riksdagen ha möjlighet att ta ställning till förslagen innan de har verkställts? Så småningom kommer det ett uppskovsbetänkande, men då är tiden redan förliden. Möjligtvis kommer frågan att ställas under riksdagens prövning. Det är otvivelaktigt en rad energifrågor som vi behövt ta ställning till så snart som möjligt. Det gäller t.ex. biobränslen, naturgas och effektivare energianvändning. Utskottsmajoritetens självsvåldiga agerande förhindrar detta. Detta att uppskjuta beslut har en lång tradition hos socialdemokraterna, och nu ansluter sig också folkpartiet och moderaterna. Den 10 december 1987 — för snart två och ett halvt år sedan — hade jag anledning att här i kammaren tala om socialdemokraternas icke-politik. Jag sade då bl.a.: ”Under hösten 1986 hette det: Vi kan icke fatta beslut nu, för vi skall avvakta den proposition som kommer i mars 1987. Våren 1987 kunde man icke fatta beslut, för den omtalade propositionen kom inte förrän i slutet av maj och kunde icke behandlas av vårriksdagen. När propositionen 1986/87:159 äntligen kom, visade det sig att den icke innehöll någon substans som var lämpad att fatta konkreta beslut på.” Strax före jul 1987 kunde socialdemokraterna icke fatta beslut i avvaktan på att det skulle komma en ny proposition våren 1988. 1988 fattades äntligen det ”oryggliga” beslutet om att kärnkraftsavvecklingen skulle påbörjas 1995 och 1996. Men det var icke ett oryggligt beslut, och socialdemokraterna hade icke lagt ned möda på att med andra lämpliga beslut förbereda och underlätta fullföljandet av detta oryggliga beslut. I stället pågår i dag debatt om icke förenliga beslut. Debatten handlar om kärnkraftsavveckling, icke-älvutbyggnad och icke-ökade koldioxidutsläpp. Socialdemokraternas icke-politik har uppenbart försvårat genomförandet av dessa tre beslut, men med de rätta sakbesluten går det mycket väl att fullfölja dem alla tre — eller alla fyra, om man så vill. Vi i centern har år efter år redovisat de beslut som krävs, men socialdemokraterna har icke haft handlingskraft att fatta dessa beslut, eller också har de inte velat göra det. Socialdemokraternas icke-politik är likadan i dag som den var för fem år sedan. Den är säkert den svenska politikens allra längsta långbänk. I betänkandet tas trots allt upp några mindre frågor. Ett litet beröm är socialdemokraterna värda för deras ställningstagande när det gäller landsbygdens elektrifiering. Trots att statens energiverk i sin hemställan begärt 2,5 milj.kr. för detta ändamål, nämns inte detta med en rad i propositionen. Med socialdemokraternas aktiva stöd föreslår ett enigt utskott att riksdagen anvisar 2,5 milj.kr. för främjande av landsbygdens elektrifiering. Detta är bra, även om det bara är en del av det femårsprogram på totalt 25 milj.kr. som egentligen behövs om intentionerna i tidigare riksdagsbeslut skall kunna fullföljas. Centern har för avsikt att återkomma nästa år och hoppas att det då åter skall vara möjligt att fatta ett förnuftigt beslut i denna fråga. Centern har under en följd av år motionerat om ett utjämningssystem för elskatten mellan landsbygden och tätort för att på så sätt skapa ett mer lika pris och en mer lika konkurrens. Statens energiverk har under ett flertal år utrett frågan utan att komma till något resultat. Vi i centern anser att detta är en angelägen fråga och i reservation nr 1 föreslår vi att riksdagen skall begära ett konkret förslag från regeringen enligt de riktlinjer som anges i vår motion. I reservation nr 2 pläderar vpk och mp för särskilda tariffer för Vattenfalls industrikunder. Vi i centern anser att den mest angelägna åtgärden just nu är att utforma nedsättningsregler för den energiintensiva industrin på ett sådant sätt att det blir ekonomiskt intressant för industrin att investera i effektivare energianvändning. Detta säger vi också i ett särskilt yttrande. Centern anser det också angeläget att Vattenfalls verksamhet får en bättre regional spridning och menar att förutsättningarna för att flytta delar av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrland bör utredas. Centern biträder anslaget till IAEA, men betonar i ett särskilt yttrande att IAEAS:s verksamhet helt bör inriktas på att förhindra kärnvapenspridning och på kontroll av säkerheten på kärnkraftverken. Vi menar att Sverige bör arbeta för detta inom FN. Herr talman! I betänkandet behandlas också en rad otvistiga anslagsäskanden som ett enigt utskott ställer sig bakom. Jag skall inte krångla till tillvaron i kammaren, utan enbart yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3. Jag avstår från det yrkande som jag anser vara rätt att framställa, nämligen att riksdagen finge möjlighet att pröva de förslag om uppskov som utskottet har beslutat om. Jag ställer inte ett sådant yrkande, men jag anser att det hade varit ytterst angeläget att få framställa det. Då hade tågordningen när det gäller behandlingen blivit den rätta. Det kan inte vara rimligt att utskottet skjuter upp ärendet och inte ger riksdagen en chans att ta ställning till om man vill pröva dessa viktiga frågor eller inte.

Herr talman! Jag delar Ivar Franzéns beskrivning av de historiska förhållandena och hans synpunkter på beslutet att uppskjuta de viktiga energipolitiska ärendena till hösten. Jag skall sedan gå över till att säga något om betänkandet, och jag skall fatta mig kort. Det finns en flerpartimotion som behandlas i betänkandet, N444, där Annika Åhnberg från vpk är medmotionär. Den handlar om främjande av landsbygdens elektrifiering och bygger på den rimliga principen att tillgång till el är en social rättighet, åtminstone när det gäller permanent boende. Det finns ett litet antal hushåll som ännu i dag, år 1990, saknar el. Motionärerna anser — jag delar deras uppfattning — att staten skall bidra med medel för deras elektrifiering. Som Ivar Franzén framhöll har utskottet enats om att anslå 2,5 milj.kr. till ändamålet. Det är bra. Det är ett steg framåt. Att vi från vpks sida inte har någon reservation innebär inte att vi ger upp vår målsättning, utan att vi avser att återkomma med våra krav i motioner senare. Miljöpartiet har i en motion förordat att Vattenfall skall pröva nya tariffsystem för sina industrikunder. Syftet skall i första hand vara att uppmuntra hushållning med el. Det resonemang man för liknar de resonemang som vpk har fört i andra sammanhang, i form av krav på s.k. tvåprissystem. Detta har fått mig att ansluta mig till miljöpartiets reservation. Jag vill också betona att jag delar den skepsis mot betydande delar av IAEA:s verksamhet som kommer till uttryck i ett särskilt yttrande från Roland Larsson och Kjell Ericsson, centerpartiet. Jag är dock inte beredd att som miljöpartiet avstyrka anslaget till verksamheten. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Inledningsvis måste jag konstatera att regeringens handläggning av energifrågorna i dag, liksom alltsedan 1982, präglas av handlingsförlamning. Uppdraget att förnya energisystemet, förbereda kärnkraftsavvecklingen och satsa på energihushållning har helt försummats. I stort sett har precis det skett som marknadskrafterna och industrietablissemanget har velat, nämligen att olja ersätts med kärnkraft samtidigt som billig olja, kol och el förhindrar introduktion av inhemsk förnybar energi — solvärme, biobränslen och vindenergi. Etablissemanget kan nämligen bara acceptera storskaliga tekniska lösningar som det kan kontrollera och tjäna pengar på. Satsningen på energihushållande har också försummats. Vid den reala utformningen av energipolitiken har regeringen praktiskt taget helt gått i etablissemangets ledband. Genom sin verbala framtoning har regeringen dock sökt ge intryck av handlingskraft och engagemang, som då Ingvar Carlsson yttrade ”kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle”, eller när Birgitta Dahl säger att Sverige i framtiden måste klara sig med hälften så mycket energi som i dag. Många kärnkraftsmotståndare såväl inom som utom socialdemokratin har glatt sig åt sådana uttalanden och tolkat dem som tecken på ett nytänkande. I handling ger man dock helt andra signaler. Man drog in kommunernas energirådgivare. Man försummade att höja oljepriset 1986, då olja började konkurrera ut satsningen på bioenergi. Man försummar i dag att genomföra den allra enklaste och mest effektiva satsningen på inhemsk förnybar energi, nämligen att göra den momsbefriad. Samtidigt påstår man utan skymt till bevis att de fyra kraven — påbörjad kärnkraftsavveckling, frysta koldioxidutsläpp, ingen älvutbyggnad och bibehållen sysselsättning inte skulle gå att förena om kärnkraftsavvecklingen skulle börja 1995. För att dölja sitt svek i energifrågan går man ut och vill diskutera koldioxidtaket utan att ha kommit med några egna förslag om hur koldioxidmålet skall genomföras. I budgetpropositionen kommer man i stället med förslag till utbyggnad av fossileldade anläggningar som i ett slag skulle öka koldioxidutsläppen med över 10 70, utan att ens kommentera eller diskutera problemet. Denna proposition för inte på någon punkt energifrågorna framåt mot en positiv utveckling, utan garanterar i stället att även budgetåret 1990/91 kommer att präglas av samma ”icke-politik” som 1980-talet. Förevändningen är att man avvaktar nya utredningar och den socialdemokratiska partikongressen. Utredningarna behärskas som vanligt av etablissemangets enögda syn på energifrågorna. Det gäller i hög grad de båda senaste, Energiverkets avvecklingsutredning och El 90, som är fantasilösa pappersprodukter som utgår ifrån att varje kWh elenergi måste ersättas med en annan kWh el. Enbart detta visar att socialdemokratins ambitioner att vara ett miljöparti är bedrägeri och tomt prat. Det är hög tid att de socialdemokrater som haft ett äkta miljöengagemang inser att det är dags att byta parti. Under tiden får vi i riksdagen nöja oss med att behandla energifrågorna på ett ”snuttifierat” sätt. Dagens betänkande är en sådan snutt, som dock ingalunda är betydelselös. Den ger oss i miljöpartiet tillfälle att deklarera vad en sund energipolitik kräver på vissa detaljområden. Trots att miljöpartiet de gröna har sina starkaste fästen i storstäderna har vi ett mycket starkt engagemang för att ”Hela Sverige skall leva”. Vi menar att detta inte är fråga om en understödspolitik gentemot glesbygden. Det gäller att få en utveckling till stånd som minskar överhettning och trängsel i storstadsområdena och garanterar en positiv utveckling på landsbygden. Därför är det naturligt för oss att ansluta oss till reservationerna 1 och 3, där vi dels vill satsa mer på landsbygdens elektrifiering, dels minska överhettningen i Stockholmsområdet genom att utlokalisera vissa delar av Vattenfall till Sundsvall. De avdelningar som arbetar med vattenkraft och högspänningsnät skulle det exempelvis vara lämpligt att lokalisera ”mitt i Sverige”. Vi konstaterar med beklagande att vi tvingas reservera oss till förmån för motion N486 i vilken man yrkar på en ny form av taxesättning från Vattenfalls sida, som inspirerar de tunga elkrävande industrierna att förbättra sin energihushållning. Vi har här åter ett bevis på att socialdemokratin är ointresserad av aktiv energieffektivisering. Dess bättre finns det inget som hindrar att kraftbolagen på egen hand aktualiserar motionsidén. Herr talman! Från miljöpartiets sida kommer vi inte att låta något tillfälle gå förbi i denna kammare när vi kan framföra vad vi anser om kärnenergin i dess båda former, bomber och reaktorer. Denna teknik är det värsta hotet mot mänsklighetens överlevnad. I och med att det allra värsta kärnvapenhotet tack vare avspänningspolitiken tycks vara på väg att mildras är det dags att avveckla hela denna teknik. Den schizofrena idé som en gång präglades genom president Eisenhowers ”Atoms for peace”, nämligen att man samtidigt skulle främja den ena och förhindra den andra formen av kärnenergi, ledde till skapandet av IAEA. Det är hög tid att göra upp med denna ofruktbara idé. När det gäller att förhindra kärnvapenspridning är IAEA en tandlös papperstiger. Dess värre kanske man däremot kan nå viss framgång i sin strävan att främja den s.k. fredliga kärnkraften. Detta betraktar vi i miljöpartiet som en omoralisk verksamhet som till varje pris bör förhindras.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

Frågan om uppskov med behandlingen av motioner har hanterats och kommer att hanteras på det sätt som förutsätts i de bestämmelser som reglerar riksdagens arbete. Det finns alltså inget skäl att ifrågasätta denna hantering. Jag kan delvis hålla med om det som sades om världens längsta långbänk. Men, Ivar Franzén, jag vill bara peka på att denna långbänk har åtminstone ett par av sina ben mycket långt tillbaka i tiden. Vad är långbänken annat än en beskrivning av den mycket starka splittring som finns i det svenska samhället när det gäller hanteringen av energipolitiken i framtiden. Tyvärr upplever jag att splittringen tilltar snarare än avtar. Det är det som är den reella bakgrunden till att det möter betydande svårigheter att skapa en energipolitik, som är sammanhängande och som har majoritet i Sveriges riksdag.

Det må väl även vara en kommentar till Loui Bernal. Det är alltså inte på det sätt som han påstod, nämligen att vi skulle avvakta utredningar och partikongresser. Denna inbjudan till överläggningar har ju redan gått ut, och förhoppningen är självfallet att man skall kunna skapa ett underlag här i riksdagen för en regeringspolitik. Man kan, om man så vill, konstatera att det i icke obetydlig utsträckning har varit svårigheter att formulera denna politik, och detta kan naturligtvis karakteriseras som en icke-politik. Jag tycker att det finns ett visst fog för detta påstående. Men jag hoppas samtidigt att det nu skall vara möjligt att hitta framgångsvägar, så att vi kan komma fram till konkreta ställningstaganden.

Herr talman! Jag är väl medveten om den vanliga handläggningen av uppskovsärenden. Det är i normala fall fråga om motioner av mindre dignitet, och det saknar praktisk betydelse om de blir behandlade under innevarande riksmöte eller nästa. Men i detta fall är det, enligt centern, fråga om mycket viktiga beslut som nu skjuts framåt, vilket skapar oro ute i näringslivet. Kraftvärme, biobränslen och möjligen vindkraft är tre exempel om vilka beslut borde ha fattats för att det skulle ha skapats ett underlag för beslut ute i näringslivet. Stor skada åstadkoms alltså i och med detta. Då tycker jag att det är fråga om ett missbruk av denna traditionella handläggning när utskottet skjuter på detta och sedan ställer riksdagen inför ett fullbordat faktum. Det blir praktiskt taget omöjligt att ta upp dessa frågor till behandling. Jag vill sedan säga något till Åke Wictorsson om splittringen. Jag har flera gånger från denna talarstol sagt, och jag tror inte att det skadar att jag upprepar det ytterligare en gång, att det har funnits en mycket god samstämmighet mellan centerns motioner och de tal som f.d. miljöoch energiministern höll vid olika tillfällen. Socialdemokraterna och centern tillsammans utgör fortfarande en klar majoritet i riksdagen. Det har alltså funnits utomordentligt goda möjligheter för socialdemokraterna att få en majoritet för en lång rad mycket viktiga energibeslut som i varje fall Birgitta Dahl har bekänt sig till i ord. Detta har vi från centern gång efter annan påpekat. Därmed har det funnits beslutsmöjligheter om socialdemokraterna hade velat utnyttja dem. Sanningen är ju, Åke Wictorsson, att det är splittringen inom det socialdemokratiska partiet som har varit problemet. Jag kan ha förståelse för detta. Men samtidigt kan jag inte underlåta att beklaga att detta har skapat, vilket vi båda tycks vara överens om, världens längsta politiska långbänk. Beträffande icke-politiken vill jag säga följande. Också jag hoppas att vi kommer fram till vettiga beslut så snabbt som möjligt. Om vi här i riksdagen vill vara med och styra energipolitiken, vilket jag tycker att riksdagen har skyldighet att göra, måste vi ganska snabbt komma fram till konkreta ställningstaganden.

Herr talman! Jag vill dementera påståendet att vi skulle ha skjutit viktiga beslut framåt i och med detta beslut i utskottet om uppskov. Om man ser på den faktiska situationen så vet vi att det kommer att läggas fram en stor energipolitisk proposition i höst. Det pågår ett omfattande utredningsarbete. Numera vet vi också att det fordras förhandlingar mellan de olika partierna för att det skall vara möjligt att forma en energipolitik som har majoritet i riksdagen. Om man ser detta i ett sådant perspektiv, vill jag påstå att vi inte hade fört energipolitiken framåt genom att dela upp den i två debatter genom att behandla årets motioner oberoende av den energipolitiska propositionen, och sedan föra nästa debatt när den energipolitiska propositionen lagts fram. Då skulle vi antagligen få en upprepning av dessa motioner. Det skulle möjligen bli något annorlunda med utgångspunkt i överläggningar mellan de olika partierna. Men detta innebär inte någon försening, utan det är ett försök att praktiskt hantera en något besvärlig fråga, om man ser på den formella hanteringen i relation till riksdagsarbetet och riksdagsåret så som det är upplagt. Att regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition i november bestämmer uteslutande regeringen, och det kan inte utskottet påverka.
Herr talman! Jag delar Åke Wictorssons uppfattning att två debatter inte löser några problem. Men det är inte heller två debatter som jag har förespråkat, utan det är de praktiska besluten som jag har talat om. Jag menar att det finns en rad grundläggande beslut som mycket väl hade kunnat fattas nu. Det gäller t.ex. den fråga som har diskuterats och prövats i olika sammanhang ett antal gånger under de senaste fem åren och som därmed borde vara fullt utredd, nämligen frågan om lika beskattning av bränslen oavsett om de används för värme eller elproduktion. Självfallet hade ett sådant beslut gett mycket klara riktlinjer till såväl kraftindustrin som de kommuner som vill satsa på kraftvärme, likaså till dem som avser att satsa på biobränslen. Ett sådant grundläggande beslut skulle ha varit något av en förlösning för väldigt mycket på energiområdet. Det är sådant som har skjutits framåt år efter år. Därmed har riksdagen i sak avhänt sig styrningen av svensk energipolitik. Varje månad, varje år som går på detta sätt gör det svårare att föra in energipolitiken i rätta fåror och desto dyrare blir det att ställa om vårt energisystem. Jag beklagar detta ur de svenska energikonsumenternas synpunkt. Det är de som får lida och bära kostnaderna för socialdemokraternas icke-politik.

Herr talman! Som en tribut till det vackra vårvädret och med hänsyn till herrarnas vårkänslor skall jag begränsa mig till att yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Apropå vårvädret: Göta kanal är en av Sveriges riksklenoder. Den har ett kulturhistoriskt värde. Den betydelse den har ur turistsynpunkt och för semesterrekreation kan knappast överskattas. På sikt, allteftersom energipriserna stiger och de fossila bränslena elimineras, kan Göta kanal återvinna en viss betydelse för transporter. För det finns inte något mera energisnålt transportsätt för bulkvaror än fartygstransport. Det är helt rimligt att svenska staten har det övergripande ansvaret för kanalen. Men vad vi från miljöpartiet ifrågasätter är om domänverket är rätt huvudman. Domänverket bör specialisera sig på sina uppgifter att förvalta statens skogar och jordbruk. Miljöpartiet har därför föreslagit att kanalen skulle överföras till en statlig stiftelse, där alla de viktiga intressenterna i Göta kanal är företrädda. Domänverket är en sådan intressen. Berörda län, turistorganisationer, riksantikvarieämbetet, transportrådet — delegationen för transporthushållning enligt miljöpartiets terminologi — är andra lämpliga intressenter i stiftelsen. Vi är övertygade om att en sådan breddning av ansvaret för Göta kanal = Prot. 1989/90:115 skulle vara värdefull för kanalens vidare utveckling. 4 maj 1990 I det här betänkandet tas också upp frågan om Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, speciellt IVAs aktivitet på energiområdet. Miljöpartiets uppfattning är att de lärda akademierna skall vara ett uttryck för Sveriges samlade vetenskapliga och kulturella standard. Vi ser allvarligt på att IVA bedriver en alltmer enkelriktad och rabiat propaganda i energifrågan, som huvudsakligen går ut på att välfärd kräver mer elenergi, och att kärnkraften därför bör bibehållas eftersom den är ”det tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet för elproduktion”. Så heter det i IVAs nyligen publicerade ”Sju teser från IVA om vår framtida elförsörjning”. IVA driver en vulgärpropaganda som riktar sig mot folkomröstningsresultatet och mot riksdagens beslut rörande kärnkraften. Det är ett ignorant agerande, men värre ändå: Akademien nonchalerar totalt de fruktansvärda mänskliga och miljömässiga konsekvenserna av kärnenergin. Rör dokumenteringen från Hiroshima, urangruvorna, Harrisburg, Windscale akademien i ryggen över huvud taget? Att försvara en teknik som leder till sådana resultat som rapporteras från Vitryssland och Ukraina är helt obegripligt. Det måste röra sig om total känslolöshet eller total okunnighet. Inser inte akademien, som skall representera landets främsta tekniska kunnande och tilltro till teknikutvecklingen, att teknisk kreativitet ger oss en mängd optioner när det gäller att minska elanvändningen och öka energieffektiviteten? Det finns definitivt skäl till att riksdagen framhåller att ett nytänkande i energifrågan inom IVA är nödvändigt, om akademin skall kunna behålla något av sitt förtroende som en objektiv företrädare för svensk teknikutveckling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Mot bakgrund av vad Karin Falkmer sade yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. Loui Bernals inlägg skall jag beröra något. I reservation 3 föreslår miljöpartiet att en statlig stiftelse bildas för att sköta Göta kanals verksamhet. Vi anser att domänverket med den organisation man har sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att alla som har en känsla för kanalen hjälper till så att kanalen kan fungera på bästa möjliga sätt. Jag yrkar därför avslag på reservation 3. Till sist begär miljöpartiet i reservation 4 att IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, inte skall få göra uttalanden i värderingsfrågor som kan tolkas som stöd för en viss åsiktsriktning — detta mot bakgrund av vad Loui Bernal har sagt. Den fråga man pekar på är IVAS ställningstagande i energifrågan. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att det faktumet att IVA tilldelas medel från staten inte innebär att IVA inte fritt skulle få yttra sig och ha åsikter i olika frågor. Akademien är en oberoende organisation som har full frihet att uttrycka sig och ha uppfattningar i olika frågor. Det måste understrykas att det är självklart att IVA i likhet med andra 79 jämförbara akademier skall vara en av olika intressen obunden organisation. Upplysningsvis kan jag säga att staten svarar för ca 10 96 av IVAs kostnader. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.